Herr talman! Tre beredskapslagar skall diskuteras nu: likviditetsoch kassakvotslagen, placeringskvotslagen och ränteregleringslagen. De för alla en ganska tillbakadragen tillvaro. Antalet personer här i landet som med framgång skulle kunna besvara tentamensfrågor om deras exakta innehåll är säkerligen mycket begränsat. Några herrar i finansdepartementet, någon i riksbanken och några i den övriga bankvärlden — det torde vara det hela. Under de båda treårspass som de tre beredskapslagarna har bakom sig har endast en av dem mobiliserats för aktiv tjänstgöring, nämligen likviditetsoch kassakvotslagen, som fick rycka in den 15 december 1967 som en ganska onödig och snart indragen skyddsvakt för den svenska kronans utlandsvärde. Med hänsyn till att den lagen på så sätt har fullgjort viss repetitionsövning må den kan ske få fortsatt konstitutorial. Enligt de högermotionärer som varit aktiva i sammanhanget bör emellertid befogenheterna begränsas genom att maxima sänks för de kvoter som kan krävas.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 Till stöd för detta ställningstagande kan sägas att umgänget mellan riksbanken och kreditinstituten väl knappast bör präglas av att riksbanken uppträder tungt beväpnad. När riksbanken grundades för — som vi efter jubilerandet vet — 300 år sedan må en sådan utrustning ha varit motiverad. Huggare och pistol tillhörde då det normala i utrustningen. Men sedan dess har formerna för meningsutbytet förändrats. Kan riksbanken lägga fram en övertygande argumentering för sina önskemål kan den säkert räkna med gehör från kreditinstitutens sida. Avrustning är eftersträvansvärd, här som i många andra sammanhang.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 Med mitt sista yrkande återvänder jag till utlåtandet där oppositionen med lottens hjälp under mom. B i utskottets hemställan har fått formulera önskemålet att metoderna att styra kreditmarknaden skall bli föremål för Översyn. Bakgrunden till det önskemålet är en högermotion som i första hand siktar på att emissionskontrollen skall avskaffas. Utskottet har ansett sig böra vidga det önskemålet till att omfatta en mera allmän översyn. Här ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag delar herr Regnélls uppfattning om historieskrivningen angående dessa lagar och deras tillämpning i vissa fall. Samtliga lagar är tidsbegränsade till tre år, och enligt det förslag som nu föreligger i proposition 94 skall de förlängas till den 30 juni 1971. Riksbanksfullmäktige begär enhälligt denna åtgärd och anser att lagarna fortfarande fyller en värdefull beredskapsfunktion. Som herr Regnéll tidigare sagt har en av lagarna bara tillämpats vid ett enda tillfälle. Jag ber att få instämma också i den delen. Riksbanksfullmäktiges framställning har remitterats till nio remissinstanser. Sju av dem har ansett dessa beredskapslagar alltjämt vara behövliga. Bland dessa sju remissinstanser har Svenska bankföreningen tillstyrkt förslaget enbart när det gäller likviditetsoch kassakvotslagen men med en viss förändring av procenttalen och avstyrker för övrigt de två övriga lagarnas förlängning. Endast två remissinstanser har helt avstyrkt en förlängning av dessa lagar. Meningen är ju att lagarna endast skall tillämpas under utomordentligt besvärliga förhållanden eller i särskilt kritiska situationer. Detta bestyrks av att de, som tidigare sagts, tillämpats endast en gång tidigare. Det är riksbanksfullmäktige som i sådana kritiska situationer har att hos regeringen hemställa om att någon eller några åtgärder vidtas med stöd av någon av dessa beredskapslagar. Utskottet godtager enhälligt att likviditetsoch kassakvotslagens giltighet förlängs med tre år. Men högerrepresentanterna i utskottet har till utlåtandet fogat en reservation, där man föreslår en sänkning av den maximala likviditetskvoten för sparbanker och centralkassor för jordbruket till högst 20 procent samt för Övriga kreditinstitut till högst 40 procent — från 25 respektive 50 procent som nu gäller. Reservanterna önskar vidare att det procenttal, vartill kassakvot minst skall uppgå, inte skall sättas högre än till 10 mot nuvarande 15. Högermotionernas motiv för en sådan åtgärd är endast att det i samband med förlängning av lagens giltighetstid bör vara realistiskt att vidtaga denna förändring, eftersom det förefaller motionärerna som om »de maximital som riksbanken genom lagstiftningen kan använda» är »väl höga». Utskottsmajoriteten anser i likhet med riksbanksfullmäktige och finansministern att några ändringar härvidlag i varje fall inte nu är befogade. Under mom. B i utskottets hemställan begäres en översyn av de bestämmelser som gäller för emissionskontrollen, en fråga som aktualiserats i ett motionspar från högerpartiet redan vid riksdagens början. Hela den borgerliga utskottsdelen har samlats kring detta utredningskrav. Den socialdemokratiska utskottsdelen har, eftersom vi tillstyrkt ränteregleringslagen i dess helhet i oförändrat skick, inte funnit anledning att bryta ut denna detalj ur proposition nr 94 för en särskild utredning. Emissionskontrollen gör det ju möjligt för riksbanken att öva kontroll över räntesättningen för nyetablerade obligationslån, och vidare syftar den till att möjliggöra en viss styrning av obligationsmarknaden till förmån för bl.a. statens och bostadsbyggandets kreditbehov. Det finns anledning förmoda att emissionskontrollen även i fortsättningen, i vart fall under den nu föreslagna tiden, är nödvändig.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
Herr talman! Jag tillhör dem inom utskottet som har gått med på förslaget om bifall till propositionen och godkännande av dessa beredskapslagar. Vi har emellertid under mom. B i utskottets hemställan begärt en översyn av metoder för styrning av kreditmarknaden. Denna begäran hänför sig närmast till motionerna I: 393 och II: 491 som behandlar emissionskontrollen. Som utskottet har skrivit bör utredningen inte inskränkas till att gälla enbart emissionskontrollen »utan avse även övriga metoder för styrning av kreditmarknaden i konjunkturoch fördelningspolitiskt syfte». Med dessa få ord vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan under såväl mom. A som mom. B.

Herr talman! Årets proposition om jordbrukspriserna och regleringsfrågorna är i vissa avseenden lik motsvarande propositioner under tidigare år; i princip är skillnaderna inte så förfärligt stora. Propositionen bygger som vanligt på det resultat man kommit fram till vid kontakter mellan å ena sidan statens jordbruksnämnd och å andra sidan jordbrukets förhandlingsdelegation och konsumentdelegationen. Propositionen innehåller vidare som vanligt en del nyheter. Det gäller den här gången ett visst stöd till den inhemska fröodlingen, som hittills inte haft något sådant. Propositionen innehåller också det numera vanliga inslaget av den jordbrukspolitiska hemslöjd, som man numera brukar sysselsätta sig med i departementet.

Jag tror emellertid att förtjänsten härför i stor utsträckning tillkommer jordbrukarna, som har minskat mjölkproduktionen i större utsträckning än vad man hade räknat med att de skulle göra. Hittills har minskningen av mjölkproduktionen stämt väl med beräkningarna, och det är tur för jordbruksministern. Förra året kunde vi få det att balansera genom att tillföra pengar från vissa regleringskassor och av statsmedel, men i år har minskningen av mjölkproduktionen varit så kraftig att vi sannolikt inte behöver göra det. Jag tror för övrigt knappast heller att det finns pengar så att vi skulle ha kunnat lösa problemen på samma sätt i år som i fjol. Vart fjärde jordbruk i vårt land drivs numera utan djur, och i Norrland är nu 32 procent av alla gårdar under tio hektar utan djur. Det är helt i överensstämmelse med de ritningar som gjordes upp i fjol av majoriteten. Detta betyder att vi redan 1969 kommer att ha ett permanent behov av import av nötkött; vi kommer alltså inte att vara självförsörjande med nötkött i samma utsträckning som tidigare. Jag konstaterar med tillfredsställelse att också fröodlingen nu fått ett stöd, även om det ingalunda är av den omfattning som man begärt från det hållet. Men jag tror att vi får betrakta detta beslut såsom en inledning; om stödet visar sig inte vara tillräckligt har vi möjlighet att bygga ut det för att kunna trygga en inhemsk odling av dessa varor. Jag tycker att det bör noteras att nu föreliggande förslag till sockerprisreglering är grundat på en strävan att anpassa svensk sockerproduktion till EEC-förhållandena. Detta är något som alla de olyckskorpar bör lägga på minnet vilka ständigt och jämt pläderar för att vi själva skall inskränka — några säger helt nedlägga — den inhemska produktionen av detta dock mycket viktiga födoämne.

De svenska sockerbetsodlarna är som sagt beredda — vilket framgår av propositionen — att trots allt ta upp konkurrensen med utlandet. Krympningen av mjölkproduktionen och den därav följande bristen på kött, som snart inställer sig, överensstämmer som jag tidigare sagt med beslutet i fjol om nedbantning av den svenska självförsörjningsgraden. Såvitt jag begrep i fjol, skulle nedbantningen gälla även andra produkter. Nu tycks emellertid regeringen ha glömt en del av dessa riktlinjer från i fjol genom att, som vi har diskuterat här tidigare, direkt uppmuntra till överproduktion. Man borde vara konsekvent i stället för att vingla hit och dit allteftersom det passar sig. Vi har, som alla känner till, för närvarande ett betydande överskott på fläskproduktionens område. Det blir än värre om vi skall uppmuntra den s.k. fabriksmässiga produktionen. Jag fäste mig vid ett uttalande av jordbruksministern i en TV-intervju för en tid sedan, där han sade att vi sanno likt har att förvänta en minskad produktion och brist på fläsk ganska snart. På vilket material bygger jordbruksministern det påståendet? Om det är riktigt hälsar jag det med tillfredsställelse. För mig har det i varje fall inte varit möjligt att få fram något som helst material som tyder på en utveckling i den riktningen. Det överskott vi nu har på detta område åstadkommer, som alla känner till, ett betydande exportöverskott, vilket jordbrukarna själva får försöka lyfta bort, som det heter. Det har man gjort genom att slaktdjursavgiften höjts till 50 kronor per djur. Det rörde sig — såvida jag är riktigt underrättad — om en exportförlust förra året på ungefär 95 miljoner kronor, vilken summa jordbrukarna kollektivt får bära.

Det har alltid funnits sådana svängningar i fråga om fläskproduktionen med överskottssituationer och bristsituationer, men det är alldeles självklart att i den mån s.k. fabriksmässig produktion förekommer dessa svängningar ökar i styrka. Den vanliga eller vad man kallar kontinuerliga produktionen vid familjejordbruken är däremot ganska konstant. Man uppehåller där sin produktion i ungefär samma omfattning vare sig priserna går upp eller ner. Däremot är produktionen vid de s.k. fabrikerna väsentligt mera variabel. Där utnyttjar man de goda konjunkturerna genom ökning av produktionen för att sedan, när priserna viker, skära ner sin produktion, varefter man väntar tills en ny prisuppgång inträder; då är man med igen. Men under tiden får den s.k. kontinuerliga produktionen vid familjejordbruken bära kostnaderna för de förluster som har åstadkommits genom den tidigare överproduktionen.

Man kan ifrågasätta om detta är riktigt. I vissa länder tillämpas bestämmelser som innebär, att de företag som kraftigast bidrar till en överskottsproduktion också får bära en större andel av kostnaderna för att klara exportförlusterna. Sådana bestämmelser finns i bl.a. Västtyskland, Österrike, Norge och Canada. I en motion har jag och några andra framhållit, att även Sverige borde införa ett liknande system, som alltså medför att den växande fabriksmässiga produktionen får bära en rättvisare del av exportförlusterna. Detta kan, som vi framhållit, ske genom en differentiering av slaktdjursavgifterna. Frågan om en sådan differentiering har tidigare behandlats av riksdagen, nämligen 1962. Den gången var jordbruksutskottet enigt och beslöt remittera motionen till jordbruksnämnden för utredning. Jordbruksnämnden överlämnade i sin tur motionen till 1960 års jordbruksutredning, men som jag sagt tidigare fick jordbruksutredningen ett ultimatum på våren 1966, och den hann inte med att behandla den här frågan liksom inte heller vissa andra återstående frågor. Vi har därför ansett att det är på tiden att ge jordbruksnämnden ett nytt uppdrag eller att överlämna frågan till en speciell utredningskommitté i och för utredning. I en reservation krävs också detta. Herr talman! Jag övergår nu till vad jag kallar avdelningen för hemslöjd. I den prisreglering som vi har haft under många år har tidigare funnits en regel som kallats treprocentregeln, vilken tjänade till skydd för jordbrukets pris förhållanden. Den togs bort av 1960 års jordbruksutredning och ersattes med en liknande skyddsregel, som kallades tvåprocentregeln med i stort sett samma syfte. I den överarbetning av prissystemet som departementschefen lät göra inom jordbruksdepartementet genom den s.k. jordbrukspriskommittén tog man emellertid också bort denna tvåprocentregel.

I den s.k. paketlösning som man enades om i fjol ingick att detta buffertsystem skulle prövas, och man utgick nog allmänt ifrån att därest det visade sig att systemet fungerade tillfredsställande, skulle det behållas under de båda år som överenskommelsen egentligen avsåg, nämligen 1968 och 1969. Det har nu visat sig att efter detta första år har buffertzonsystemet fungerat ganska bra. Vid den omprövning och de överläggningar mellan statens jordbruksnämnd, jordbrukets förhandlingsdelegation och konsumentdelegationen, vilka även i år föregick den framlagda propositionen, var alla dessa parter överens om att tillstyrka buffertzonsystemet även för periodens andra år. Det var bara en ledamot i jordbruksnämnden — en representant för importgrossisterna — som reserverade sig. Men, som jag sade, konsumenternas egen representation, konsumentdelegationen, slöt upp enhälligt vid sidan av jordbruksnämnden och jordbrukets förhandlingsdelegation. Det är därför litet förvånande att jordbruksministern vid framläggande av propositionen bryter den överenskommelse som fanns från i fjol och vilken fått ett nära nog enhälligt tillstyrkande även för det andra året. Och det är lika förvånande, tycker jag, att jordbruksministern sluter upp på importgrossisternas sida. Det är anmärkningsvärt, att jordbruksministern i detta — som jag sade — sitt hemslöjdsarbete endast slopar den nedre buffertzonen, den som är till skydd för jordbrukarna mot alltför hastiga prissänkningar. Konsekvensen borde ju vara att om man skall bryta den ingångna överenskommelsen, då borde man åtminstone vara följdriktig och bryta den helt och hållet och även ta bort den övre gränsen. Om detta avsteg från vad jag kallar en överenskommelse hade betytt någonting för konsumenterna, så skulle man åtminstone kunnat finna någon motivering för det. Däremot kan det ha betydelse för importgrossisterna. De kan spekulera i att priset skall falla ner till eller förbi nedre prisgränsen och därför importera stora varumängder och lagra dem. De vet nämligen, att när priserna går ner till eller bryter igenom nedre prisgränsen, så höjes importavgifterna och priset stiger. Därigenom kan grossisterna göra sig en lättfångad vinst. Jag utgår då ifrån vad som hände med kaffepriset. Där gjordes det stor affär av att kaffetullen togs bort och att människorna här i landet därigenom skulle få billigare kaffe. Men den undersökning som priskontrollen gjorde visade att den prissänkning som borde ha satt in i stället blev en vinst för importörerna eller någon i deras närmaste omgivning. Jag frågar mig därför vad jordbruksministern kan ha för glädje av att favorisera importörerna, sannolikt på jordbrukarnas bekostnad. Det förefaller mig som om jordbruksministern alltid känner sig vara på den säkra sidan om han bara går emot jordbruksintressena på åtminstone någon punkt. Det är kanske en missuppfattning men man får ibland den känslan. Under det år som gått har världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter fallit ganska kraftigt. Enligt jordbruksnämndens indexkommitté «har världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter sänkts med 10 å 12 procent under ett år räknat från februari 1967 till februari 1968. Trots att gränsskyddet har höjts ett par gånger under denna tid har producentpriserna i partiledet inte stigit med mer än ungefär 0,7 procent, och det är en obetydlighet i jämförelse med vad man hade avsett med de två justeringarna av gränsskyddet.

De farhågor, som uttrycktes i tidningarna när jordbruksministern lade fram sin proposition, för att de 30 miljoner det gäller skulle kunna åstadkomma höjda matpriser — detta framhåller man ju alltid så snart jordbruksregleringen ändras på någon punkt — är nog ganska obefogade. Som jag sade blir det troligen bara en kompensation för den förlust som jordbrukarna har gjort.

Det finns därför föga anledning, tycker jag, att göra situationen sämre för jordbrukarna än vad världsmarknadsprisernas kraftiga sänkning har åstadkommit. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid förevarande utlåtande.

Herr talman! Jag skall bara något litet beröra reservationen 1. Som alla vet och som herr Hansson i Skegrie tidigare sagt, grundar sig hela propositionen på de överläggningar som har förts mellan jordbrukets förhandlingsdelegation och jordbruksnämnden, förstärkt med konsumentdelegationen. Såvitt jag förstår har man där i huvudsak varit överens. Statsrådet har också lagt fram ett förslag som i stort sett överensstämmer med jordbruksnämndens förslag. Han gör emellertid ett ganska väsentligt avsteg. När det gäller automatiken i fråga om gränsskyddet för framför allt kött och fläsk följer han en reservant, som vill avskaffa systemet med buffertzoner. Detta system infördes i fjol — man kanske kan säga på försök — därför att man ville förhindra alltför snabba prisändringar på marknaden, vilka enligt vad man förutsatte inte skulle vara till nytta för vare sig producenterna eller konsumenterna. Det kanske också skedde delvis för att man skulle få fram ett system som mer närmade sig det som finns i den gemensamma marknaden. I denna överenskommelse konstaterar man att systemet fungerat tillfredsställande under det första året, och man rekommenderar därför att vi skall fortsätta med detsamma. Jag förutsätter att dessa överläggningar varit som alla andra överläggningar och att parterna inte fått igenom precis vad de velat. Man har kanske fått en sak och givit efter i fråga om en annan, och så har det blivit en helhet. Så långt är allt gott och väl. Statsrådet gör då en förändring till den ena partens nackdel, såvitt jag förstår. Under utskottsbehandlingen har vi visserligen fått reda på att denna förändring betyder i stort sett ingenting utan det är ungefär vad man har kommit överens om, men det är anmärk ningsvärt att när statsrådet gör en förändring gäller denna endast den nedre prisgränsen — den som skulle vara ett skydd för producenterna. Man gör alltså en ensidig försvagning för den gruppen av människor; man har sagt att systemet kanske skulle kunna missbrukas av jordbruket. Jag vill erinra kammaren om att om man skulle eftersträva att komma ned till alltför låga priser för att kunna utnyttja buffertsystemet utan att det vore av nöden påkallat, skulle det betyda ett stort inkomstbortfall för det svenska jordbruket. Enligt min uppfattning har det alltså inte funnits anledning att här göra några förändringar. Jag tycker, herr statsråd, att det bara kan finnas två motiveringar för denna förändring. Den ena är kanske klåfingrighet och den andra är kanske ett behov av att visa sin makt. I båda fallen kunde statsrådet ha visat någon form av generositet, framför allt då han säger att ändringen inte betyder någonting. Men vi har ständigt stött på det förhållandet att även om det är de som statsrådet själv har utsett, vilka har förhandlat med den andra parten, har statsrådet vid framläggande av förslag gjort någon anmärkning. Motiveringen härtill vet jag inte. Jag vill bara fråga: Har herr statsrådet någon gång kunnat lägga fram ett förslag för riksdagen, vilket varit i överensstämmelse med vad man har enats om inom å ena sidan jordbrukets förhandlingsdelegation och å andra sidan jordbruksnämnden och konsumentdelegationen? Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till såväl reservationen 1 som reservationen 2.

Herr talman! Till jordbruksutskottets utlåtande nr 28 har, som vi hört, fogats två reservationer. Det har redan sagts så mycket om dessa att jag skall in skränka mig till att stryka under några av de synpunkter som framförts. I reservationen 1 tar vi upp frågan om tillämpningen av systemet med s.k. buffertzoner vid prisregleringen i fråga om kött och fläsk. Därvidlag är det ju så att den framställning som görs är ett resultat av förhandlingar mellan jordbruksnämnden och jordbrukets förhandlingsdelegation respektive konsumentdelegationen. I den skrivelse från jordbruksnämnden, som vi fick en redogörelse för i utskottet, hette det att man inom jordbruksnämnden och inom delegationerna hade den uppfattningen, att systemet i stort sett fungerat såsom det var avsett. Därför föreslogs att systemet skulle i huvudsak oförändrat prövas även under regleringsåret 1968/69. Jag anser, liksom de två föregående talarna, att när man har ett system som förefaller att ha fungerat bra och när varken jordbruksnämnden, jordbrukets förhandlingsdelegation eller konsumentdelegationen haft några invändningar att göra mot systemet, så bör man inte frångå detta. Jag har därför reserverat mig för bifall till denna tolkning. Reservationen 2 gäller önskemålet om differentiering av slaktdjursavgifter och fodermedelsavgifter efter produktionstyp. Såsom redan påpekats har denna fråga tidigare diskuterats i riksdagen. År 1962 väcktes motioner rörande problemet med storproduktionens inverkan på överskottssituationen. Riksdagen ställde sig på det hela taget positiv till motionsyrkandena och biföll en framställning om att problematiken skulle utredas. Genom det senaste beslutet rörande jordbrukspolitiken har den omständigheten tillkommit, att staten ger kreditstöd till de s.k. fläskfabrikerna. Detta stöd är i stort sett oberoende av jordbruksareal och kan därför ganska snabbt och kraftigt bidra till att överskottsproduktionen ökar. Familjejordbrukarna, varav en del kan vara ställda utanför möjligheten att få statligt kreditstöd, får ändå vara med och betala de överskottsförluster som uppstår. Jag finner därför starka skäl tala för att man skall studera dessa problem närmare och försöka finna någon lämplig form för differentiering. Utskottsmajoriteten anför att ett sådant system skulle bli administrativt svårbemästrat. Det är möjligt att det kan erbjuda problem och svårigheter, men som vi hörde av utskottets ordförande finns system av denna karaktär i flertalet länder i Europa. Det vore väl underligt om inte en utredning skulle kunna lösa frågan så att vi även i vårt land får en ordning som är acceptabel ur administrativ synpunkt. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till såväl reservationen 1 som reservationen 2 vid jordbruksutskottets utlåtande nr 28.

Herr talman! Jag skall börja med att instämma i herr Hanssons i Skegrie tillfredsställelse över att rationaliseringen har fortgått så att vi börjar få balans på mjölkproduktionens område. Vi slipper få ett besvärande överskott, vilket tidigare har fördyrat varan och inte är till fördel för någon part, varken för producenter eller konsumenter. Herr Hansson gick sedan in på svängningarna i fläskproduktionen. Han undrade vad man kan ha för underlag för ett antagande att konsumtionen av fläsk kommer att öka. Jag tror att det finns ett underlag för detta, därför att näringsexperterna på sista tiden kommit underfund med att magert fläsk inte är fetare än nötkött. På grund härav och på grund av att priset på fläsk varit förmånligare har man övergått till en ökad fläskkonsumtion. Det rena nötköttet har blivit så pass dyrt att det för konsumenten endast varit helgdagsmat, och så kommer det säkerligen att förbli även i fortsättningen. Att knyta slaktdjursavgifterna till en viss storlek av produktionsenheterna finner jag stå i strid med det beslut som riksdagen fattade i fjol om riktlinjerna för jordbrukspolitiken under de närmaste två åren. Sedan övergick herr Hansson till att tala om >»hemslöjden> på jordbrukets område. Han fäste därvidlag mycket stort avseende vid den skrivning om nedre buffertzonen som finns i propositionen. Jag kan hålla med om att dessa punkter är ett hemslöjdsarbete, ty när förhandlingarna pågick mellan förhandlingsdelegationen, jordbruksnämnden och konsumentdelegationen var det ingen part som tog upp dessa frågor. Man menade nämligen att de hade så pass ringa betydelse att man inte borde fördröja förhandlingarna utan söka komma fram till ett förhandlingsresultat så snart som möjligt, eftersom man var sent ute. Jag kan förstå att herr Brangmo reserverade sig, därför att han hade den praktiska erfarenheten av vad den svängning i priset som förekom omedelbart efter den engelska och danska devalveringen innebar. Svängningen innebar ju att Slakteriförbundet sänkte priset med 1 öre under nedre prisgränsen, vilket i sin tur medförde en höjning av införselavgiften med 17 öre per kg. Detta förhållande varade i 13 dagar. Jag förstår väl att handeln hade besvär med att den ena veckan märka om sina varor och sänka priset och den andra veckan höja det igen. Vi andra i konsumentdelegationen och konsumentrepresentanterna i jordbruksnämnden trodde att här gällde huvuddragen i 1967 års överenskommelse att man skulle vara försiktig och inte företa hastiga prissvängningar. Därför ansåg vi det inte vara nödvändigt att vi reserverade oss. Jag vill också säga att jag inte alls är säker på att denna förändring under 13 dagar var till fördel ens för producenterna. Därför tycker vi i jordbruksnämnden, i konsumentdelegationen och inom utskottsmajoriteten att det är skäl i att vara litet försiktig med dessa svängningar, så att man inte behöver springa fram och tillbaka på detta sätt. Det är väl inte heller alldeles utan att den förändring vi nu beslutar om kan medföra höjda priser för konsumenterna. Jag vill påminna om att införselavgifterna kommer att höjas med 11 öre per kg för styckade delar av nöt, häst och får. Detta skall visserligen kompenseras med sänkta införselavgifter på inälvor och ätbara delar, men vi vet ännu ingenting om huruvida det kommer att väga jämnt. Den erfarenhet, som vi hunnit få innan detta förslag skulle framläggas, sträckte sig över en period av fyra månader av det första regleringsåret. Jag tror att det i denna situation finns anledning att vara försiktig. När man vid ett tillfälle har sett en olägenhet av kraftiga svängningar kan man gott stödja förslaget att vara något återhållsam beträffande den nedre prisgränsen. Herr talman! Jag skall inte uppehålla kammaren längre utan ber att få yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter;
Herr talman! Även om herr Hansson i Skegrie och herr Eliasson i Moholm har tagit i mycket kraftigt i denna debatt skall jag försöka begränsa mitt inlägg, trots att det skulle ha funnits anledning att gå mycket långt ut i diskussionen. Herr Hansson i Skegrie frågade på vad jag stödde min uppfattning att — som han sade — fläskproduktionen skulle minska. Herr Hansson har tydligen bört fel, om han följde med den intervju som gjordes med mig i TV. Jag uttalade aldrig själv någon mening; däremot sade jag att det råder delade meningar om saken. Det finns experter som anser att vi kanske någon gång under nästa år får räkna med en brist på fläsk. Herr Hansson skulle kanske ha varit med vid SCAN:s stämma i våras eller läst de referat, som publicerades strax efter stämman. Direktören för denna stora slakteriförening sade till medlemmarna att de inte nu fick gripas av pessimism. Det vore olyckligt om man inte såg till att öka produktionen av fläsk genom att lägga på och föda upp smågrisar — annars skulle det finnas risk för en bristsituation. Man hänvisade till en prognos som hade uppgjorts. — Detta känner vi till. En sådan prognos har också publicerats i Jordbrukarnas föreningsblad, där det har uttalats att det under senare delen av 1968 kommer att bli en bristande balans därför att efterfrågan på fläsk kommer att vara större än tillgången. Jag har alltså, herr Hansson, i detta sammanhang inte sagt annat än att meningarna är delade, att här finns företrädare för båda riktningarna. Jag vågar upprepa detta i dag, och jag tycker att även herr Hansson borde kunna tillmäta de källor, som jag har kunnat åberopa, vissa möjligheter till omdöme om denna situation. Sedan vill jag något beröra uppfattningen om hur det kommer att bli med produktionen av kött och fläsk. Jag skall inte gå närmare in på detta spörsmål, men jag vill helt allmänt säga beträffande ställningstagandet till differentieringen av slaktavgifterna att jag är något förvånad över att de borgerliga partierna har kunnat bli så överens på denna punkt — det är möjligen någon högerman som har tyckt att man har sträckt sig för långt och inte ansett sig kunna vara med. Men jag undrar, hur man inom folkpartiet, där man har sagt sig vilja måna om möjligheterna för de rationella företagen att utvecklas, kan i denna reservation så klart uttala ett önskemål om att extra pålagor läggs på den specialiserade produktion som bedrivs i stor skala. Jag kan inte finna att detta rimmar med de deklarationer man i övrigt gör både om näringsfrihet och hänsynstagande till olika parters intressen. Jag tycker det är ett väldigt steg tillbaka av de borgerliga, när de har kunnat enas kring ett sådant uttalande. Med hänsyn till den framskridna tiden skall jag nu lämna detta tema och raskt gå Över till den s.k. hemslöjden som herr Hansson i Skegrie talade om. Då kanske jag får erinra om vad som skrevs i reciten till fjolårets proposition: >Sveriges grossistförbund anser att partiprisnoteringarna på jordbruksprodukter inte uteslutande bör fastställas av de jordbrukskooperativa affärsföretagen. Med nuvarande marknadsoch konkurrensförhållanden kan detta enligt förbundet komma att leda till att de reella möjligheterna att importera jordbruksprodukter i varje situation avgörs av dessa företag.» Liknande synpunkter på denna fråga framfördes av Sveriges industriförbund och Svenska arbetsgivareföreningen. Vad man vände sig mot var den svaghet som också hade belysts i jordbruksutredningen, att Slakteriförbundet självt genom att sätta noteringen kunde bestämma vad det inländska priset skulle anses vara. Det är uppenbart att i ett statligt regleringssystem kan man inte utan vidare acceptera en uppgift som lämnas eller ett beslut som fattas av en enda person om att »priset på den här produkten skall i morgon vara det eller det>. Det är en svaghet att det inte skall kunna göras en värdering av huruvida till följd av prisförändringen en avgiftsjustering är motiverad eller inte. Därför uppdrog vi åt jordbruksnämnden att försöka finna ett system som var bättre än det nuvarande och enligt vilket beräkningarna av den inhemska prisnivån skulle kunna ske på annat sätt än genom att bara acceptera exempelvis Slakteriförbundets noteringar. Det är riktigt att det företogs ett prov när man införde buffertzonen. Men just denna karaktär av prov gör att man inte behöver ta så högtidligt på frågan, herr Hansson i Skegrie. Det är inte värt att spilla så många och starka ord på saken som här har skett. Vad frågan gäller är, om man i en situation, då priset ligger över den nedre gränsen av buffertzonen, skall kunna genom att lägga sig ett öre under denna gräns själv bestämma att man redan nästa dag skall få ett gränsskydd som är 17 öre högre. Det är detta det här är fråga om och som i jordbruksnämnden ledamoten Brangmo reagerade mot — han representerar här inte bara importgrossisterna utan hela den enskilda sektorn på detta område. Vid uppvaktningen hos mig sade representanter för denna sektor: Vi tycker inte att vi skall befinna oss i den förnedrande situationen att vi inte har möjlighet att handla självständigt utan måste ställas inför sådana här överraskningar. De frågade vidare: Skall det verkligen inte finnas rådrum för att diskutera situationen och att göra vissa överväganden? Skall automatiken vara så stark, att om Slakteriförbundet satt en notering på morgonen skall jordbruksnämnden på eftermiddagen samma dag vara tvingad att höja priserna? Det är detta jag har velat komma ifrån. Lika väl som det är möjligt att när beslut av detta slag träffas, som berör den nedre prisgränsen, bedöma dem i ett större sammanhang bör vi vid tillämpningen av reglerna om buffertzonen ge jordbruksnämnden möjlighet att göra en sådan bedömning. Jag har därmed inte underkänt systemet med en buffertzon, men jag har sagt att det inte får uppfattas på det sätt som i varje fall den enskilda kötthandeln har uppfattat det och som den också reagerat mot. Om vi erkänner att dessa grossister har rätt att leva och verka i detta land får vi inte försätta dem i en sådan situation att de berövas möjligheterna att få gottgörelse för sitt arbete. De arbetar dock med så smala marginaler, att en prisskillnad på 17 eller 18 öre per kg för dem kan vara avgörande för om affären skall ge ett litet plus eller gå med förlust. Det är således fråga om ett hänsyns tagande — det erkänner jag utan vidare, herr Hansson i Skegrie. Jag anser det berättigat att en grupp företagare inte skall ställas i strykklass, som de riskerar att göra om de inte får möjlighet att själva företa en viss bedömning av Ssituationen. Detta kan herr Hansson i Skegrie uppfatta hur han vill, men jag tycker att andra i denna kammare borde förstå att det kan ligga en realitet bakom denna skrivning och att ställningstagandet innebär att man inte skall ha en sådan automatik att den absolut tvingar fram en omotiverad tillämpning av systemet. Därmed har jag kanske sagt vad jag egentligen behöver säga. Avsikten är således inte, det vill jag betona, att frångå tillämpningen av systemet med buffertzoner — det skall bara inte föreligga en automatik på det sätt som man tydligen föreställt sig. I verkligheten dröjde det ju också fyra dagar innan sänkningen av den förhöjda avgiften återställdes, från det man hade gjort noteringen, och ett sådant tidsrum anser jag ganska rimligt; det kan vara nödvändigt med hänsyn till att man skall informera myndigheter 0. s. v. Till sist vill jag konstatera, herr Hansson, att detta förefaller mig vara en storm i ett vattenglas. Men i år är det ju val och då måste man väl anstränga sig att göra det bästa möjliga även av en så pass svag sak som det här gäller.

Herr talman! Vad beträffar herr statsrådets uttalande att årets val kan ha spelat in så vill jag returnera det och säga, att herr statsrådet tydligen har tänkt mer på den saken eftersom han slopat den nedre buffertzonen, som var till visst skydd för jordbrukarna, men låtit den övre vara kvar som skulle ge ett skydd åt konsumenterna. Tänker man bryta en överenskommelse skall man vara konsekvent, har jag sagt, och göra det över hela linjen. Så tror jag att herr statsrådet överdriver Slakteriförbundets möjligheter att manipulera med prissättningen på något vis. Sådana prissänkningar innebär nämligen en förlust för hela det svenska jordbruket. Jag frågar mig vad statsrådet hade för anledning att medverka till att importgrossisterna skulle kunna göra betydande vinster. är det mer berättigat att dessa gör vinster än att söka förhindra prisfall för jordbrukarna? När statsrådet påstår att motionen och reservationen om differentierade slaktdjursavgifter skulle vara ett slag mot den rationella produktionen, vill jag säga att en rationell produktion icke alls är beroende av sin storlek. Utredningen har visat att rationellt bedrivna familjejordbruk kan producera till samma priser som dessa stora fläskfabriker kan göra. Däremot är fabrikerna ett direkt hinder mot rationaliseringen inom familjejordbruken därför att, som jag framhöll, de senare får bära förlusterna under den mellanperiod då överskottet från fabrikerna skall avyttras.

Herr talman! Hela detta problem har plötsligt blivit så litet inte bara för fru Lindskog utan också för statsrådet Holmqvist, och båda försöker övertyga kammaren om att detta är en storm i ett vattenglas och att denna debatt är helt onödig. Den utgör, säger de, bara ett led i den valrörelse som vi snart står inför. Det är, herr statsråd, en ganska bestämd uppfattning bland dem som förhandlar på olika sätt och så småningom kommer överens — jag påstår inte att detta är ett avtal, men det är ändå två eller kanske t.o.m. tre parter som träffat en överenskommelse — att detta skall leda till det resultat man kommit överens om. Sådant är viktigt, och när vi påpekar vad som här skett är det sannerligen inte att blåsa upp någon storm i ett vattenglas. Det är klart att man kan göra gällande att Slakteriförbundets prissättning varit felaktig. Man bör då emellertid komma ihåg, att devalveringarna hade företagits just vid den tidpunkten, och det var svårt att bedöma läget. Jag framhöll redan i mitt första anförande att det sannerligen inte kan vara något intresse för svenskt jordbruk att priserna sätts alltför lågt, eftersom det medför stora förluster för jordbruket. Fru Lindskog sade att det inte förelåg någon skillnad i förhållande till konsumentdelegationens beslut. Detta är inte första gången som jag stått i denna talarstol och försvarat vad fru Lindskog varit med om att besluta i konsumentdelegationen. Jag hade bara hoppats att hon skulle ha blivit kvar vid den uppfattning hon hade under förhandlingarna. Till herr statsrådet vill jag bara rikta frågan: Har statsrådet någon gång kunnat godta de överenskommelser som träffats eller har inte statsrådet alltid ändrat på överenskommelserna?
Herr talman! Jordbruksministern sade sig vara förvånad över att vi på folkpartihåll hade velat vara med om reservationen angående differentierade slaktdjursavgifter, eftersom detta enligt statsrådets mening skulle förhindra rationaliseringen. Det förvånade mig mycket att jordbruksministern gjorde ett försök med en sådan argumentering. Men jag förstod sedan vilken avsikten var. Han slutade nämligen sitt anförande med att tala om att det är valår i år. Det måste ha varit detta som förlett honom till en sådan tolkning. Vi har sagt att vi på vårt håll är intresserade av en fortgående rationalisering av jordbruket. Men vid fastställandet av riktlinjerna för jordbrukspolitiken ansåg vi, att de små enheterna skulle vara jämställda med de stora i fråga om möjligheterna att få lån till rationa lisering. Detta blev emellertid inte kammarens beslut, och därigenom har de stora och små jordbruksenheterna inte fått samma möjligheter till rationaliseringslån. Det finns därför fullt fog för förslaget att undersöka möjligheterna att på ett rättvisare sätt fördela de kostnader som uppstår vid överproduktion. En utredning om en differentiering av slaktdjursavgifterna är således motiverad. En sådan differentiering skulle inte på något sätt förhindra en rationalisering. Jordbruksministern ville göra gällande att automatiken i systemet med buffertzoner skulle vara farlig. Vi har en jordbruksnämnd och en konsumentdelegation som fört förhandlingar med jordbrukets förhandlingsdelegation. De anser att det system som tillämpats varit bra. Begriper då inte denna konsumentdelegation sitt eget bästa? Man blir visserligen något förvånad när man får höra fru Lindskog säga att det här gäller att vara försiktig, men att konsumentdelegationen skulle ha den uppfattningen framgår inte av det utlåtande som jordbruksnämnden ställt till utskottets förfogande. Jordbruksministern ansåg att möjligheter att göra en bedömning av situationen är att föredra framför automatik, men då borde man väl se till att man kan göra den bedömningen av situationen när det gäller att ändra avgifterna både uppåt och nedåt. När man bryter en »överenskommelse> får man väl ändå vara något konsekvent!
Herr talman! Att tala om att vi brutit en överenskommelse är verkligen att ta till överord. Buffertzonen finns kvar. Men vad jag har velat påpeka är att det verkligen inte i fortsättningen blir så illa ställt med handlingsfriheten och möjligheterna till en bedömning som man åtminstone på vissa håll velat göra gällande. Jag skall försöka att inte reta upp herr Hansson i Skegrie alltför myc ket, men jag skulle ändå vilja säga till herr Hansson: Försök att ge en vettig förklaring till det som skedde i december månad! Man lade sig då ett öre under gränsen just för att utlösa det extra gränsskyddet. Varför? Jo, därför att man trodde att den danska devalveringen skulle få väldiga återverkningar för vårt vidkommande. En kort tid därefter upptäckte man att man gjort en dumhet genom att lägga sig ett öre under gränsen, och då företog man i stället en prishöjning och förlorade det extra gränsskyddet. Det var, förmodar jag, en enda person som hade gjort den felaktiga bedömningen av läget, och vi följde med utan vidare och anpassade gränsskyddet härtill. Jag tycker att herr Hansson i Skegrie enbart utifrån det exemplet borde fundera över om det kan anses orimligt att jordbruksnämnden ges möjligheter att bedöma situationen innan den handlar. Att Slakteriförbundet gör en notering får inte uppfattas som något man automatiskt måste följa. Min avsikt har aldrig varit att här skapa möjligheter för grosshandeln att göra vinster, och jag förstår inte heller hur en sådan situation skulle kunna uppkomma. Man måste dock ta viss hänsyn. Den ena parten kan ju inte veta vad den andra parten gör samma dag. Om affärerna skall kunna flyta får inte den ena parten försättas i en Överraskande situation på det sätt som här skedde. Därmed inte sagt någonting om möjligheterna i övrigt att göra vinster eller förluster. Vad gäller differentierade slaktdjursavgifter menar herr Hansson i Skegrie att dessa inte hindrar några rationella företag. Ett rationellt företag är väl ett sådant som har den största bärigheten. Man anser alltså att dessa företag har råd att betala en högre slaktavgift, eller hur vill man över huvud taget motivera en differentiering? Om det verkligen förhåller sig så att företagen kan tåla större pålagor, tyder ju detta på att produktionen är effektiv och resonemanget om att man vill skydda de traditionella familjejordbruken är i så fall rent nonsens. Alla vet att fläskproduktionen i stor skala i huvudsak sker inom familjeföretag och dem vill inte herr Hansson i Skegrie och tydligen inte heller herr Eliasson i Moholm komma åt. Jag tror inte att de vill av en jordbrukare som levererar 500 eller 1000 slaktsvin om året utkräva en betungande avgift. Men dessa jordbruk är naturligtvis mycket avvikande från de vanliga familjeföretagen, och därför för man ett slags konstruerat resonemang om att ifall vi bara kommer till rätta med företag av t.ex. typen Holms Livsmedel — som svarar för någon promille av hela produktionen — så skall hela problemet vara löst. Det ligger naturligtvis ingen realitet i det resonemanget. Herr Eliasson i Moholm frågade, om det någonsin inträffat att jordbruksministern inte har ändrat en ingången överenskommelse. Jag tror nog vi kan finna att det har hänt. Men det är inte jag som gör ändringar av klåfingrighet, utan när det föreligger ett förslag från jordbruksnämnden måste vi underkasta det samma granskning som alla andra framställningar. Mina medarbetare får läsa igenom förslaget och framlägga sina synpunkter. Men menar herr Hansson i Skegrie att möjligheten att göra korrigeringar inte skall föreligga för regering eller riksdag? Både herr Hansson i Skegrie och herr Eliasson tycks leva kvar i föreställningen, att regering och riksdag inte skall kunna ha en mening i dessa frågor, utan att vad som framkommit vid de förberedande överläggningarna skall vara avgörande. Den uppfattningen har inte jag. Jag har många gånger i den här kammaren betonat att man inte kan uppfatta vare sig regeringens eller riksdagens roll på det sättet. Jag har kanske ingen anledning att säga någonting speciellt till herr Jönsson i Ingemarsgården. Jag var emeller tid mycket förvånad över hans resonemang, när han sade att riksdagens senaste beslut om rationaliseringsverksamheten ställde familjejordbruket i en sämre ställning. Det var inte alls så. Vi har i stället beslutat att den ena typen av jordbruksföretag skall ha lika stor möjlighet att få kreditgarantier som de andra. De är alltså lika behandlade, och varför skall de inte vara det också i denna situation? Det var ingen logik i herr Jönssons resonemang, utan det haltade nog ganska betänkligt.
Herr talman! Jag måste tyvärr säga att jag inte kan uppskatta herr Eliassons i Moholm försvar för konsumentdelegationens ståndpunkt. Jag undrar hur det skulle se ut, om man inte skulle ha frihet att ta ställning i riksdagen i frågor som betraktats som bagatellartade och inte har närmare diskuterats i konsumentdelegationen och jordbruksnämnden. Den friheten måste jag för framtiden förbehålla mig. Jag skulle också vilja säga några ord till herr Hansson i Skegrie vad beträffar automatiken i fråga om införselavgifterna. Han framhåller att om automatiken inte inträder tillräckligt snabbt, får man ligga ute med pengarna innan man har glädje av en höjning av införselavgiften. Men om priset sänks med 12 öre och man får en höjd införselavgift på 17 öre, så är det väl ändå en favör även om man skulle behöva vänta litet på pengarna.

Herr talman! Jag vill för min del opponera mig, när statsrådet vill betrakta denna prissänkning från Slakteriförbundets sida såsom någonting naturligt. Den var förmodligen en åtgärd som vidtogs 1 samband med devalveringen i Danmark och varmed man avsåg att bygga upp ett skydd mot en eventuell import av danska produkter. Det är ju ett företags skyldighet att göra detta, om man kan det. Såvitt jag förstår kan vi inte, vare sig det föreligger en överproduktion eller inte, förhindra att Slakteriförbundet sänker priserna om förbundet vill göra det. Men vi skall inte utgå ifrån att detta är en normal företeelse. Jag tror inte att statsrådet kan nämna något ytterligare exempel därpå. Vidare vill jag fråga, varför det är så omöjligt att här i Sverige införa differentierade slaktdjursavgifter. Man har ju gjort det i Västtyskland, Österrike, Norge, Canada och andra länder. Där anser man tydligen att principen är riktig. Dessutom vill jag säga några ord med anledning av att herr statsrådet framhåller de s.k. fläskfabrikerna såsom särskilt rationella. Såsom här tidigare påpekats skall sörmlandsfabriken, där det investerats 12 miljoner kronor, sysselsätta ett 50-tal personer. Det motsvarar fyra anställda per miljon kronor. Ett rationellt familjejordbruk sysselsätter högst hälften så många personer per miljon investerade kronor. Sörmlandsfabriken ombesörjer visserligen även paketering och annat, men varför skall sådant äga rum i så små företag, då vi inom jordbrukets föreningsrörelse har stora företag som sköter saken både rationellare och billigare?
Herr talman! I realiteten var ju alla de skäl som statsrådet nu anfört kända vid överläggningarna, och trots detta kom man överens om att det skulle framläggas ett förslag om att systemet skulle bibehållas. Jag har därför inte kunnat komma till någon annan uppfattning än att det, även om det inte förelåg något avtal, ändå fanns en överenskommelse som nu har brutits. även de som statsrådet själv utsett och som gav över enskommelsen sitt godkännande har varit med om detta. Det finns också anledning att konstatera, att när det förbättrade skyddet nu tas bort sker det bara ensidigt i fråga om den nedre prisgränsen medan den övre gränsen lämnas orörd. Ett enda exempel på något som enligt statsrådets mening inte var riktigt har ansetts utgöra tillräcklig grund för att förkasta hela systemet. Fru Lindskog var inte nöjd med att jag försvarade den ställning hon intagit i konsumentdelegationen. Jag skulle vara mycket ledsen, om jag behövde ändra min uppfattning att fru Lindskog ordentligt penetrerar situationen när hon sitter i konsumentdelegationen. Om hon handlar på det sättet bör det vara möjligt för henne att ha samma uppfattning både där och här i riksdagen.
Herr talman! Låt mig bara säga till jordbruksministern att det är möjligt att min argumentation haltar men att den i fråga om gränsen i lånekungörelsen nog ändå är riktig. Från och med det senast fattade beslutet utestängdes ju vissa mindre jordbruk från lån till rationalisering. Inom vissa områden använder man en arealgräns på 60 tunnland, och många av de svenska jordbruk som faller under denna gräns är utestängda från statliga lån till rationaliseringar, vilket de stora fläskfabrikerna har möjlighet att få. Dessa små jordbruk betraktas som ofullständiga. De kombinerade jordbruken har vi diskuterat flera gånger — de betraktas såsom helt ovärdiga att stödjas av staten. För övrigt har det varit debatt om huruvida skogsarealen skulle få räknas med när man skall avgöra vilka jordbruk som är värda att stödja. Jag måste säga att jordbruksministern tycks ha glömt några väsentliga punkter i jordbrukets lånekungörelse.
Herr talman! Efter denna förklaring har jag litet lättare att följa med, men jag kan ändå inte acceptera att man för en sak skall kompensera en helt annan. Man har inte några som helst garantier för att man träffar samma företag. Till herr Eliasson i Moholm vill jag helt kort säga: Om det vid ett ställningstagande i jordbruksnämnden finns möjlighet för en ledamot att få skriva ett särskilt yttrande och framföra en som han tycker vettig mening — han representerar en sektor i vårt samhälle — skulle jag då inte ha någon möjlighet att ta hänsyn till detta? Vad skall det tjäna till att vi ger möjlighet för en minoritet att få lov att yttra en mening, om man menar att det inte finns någon anledning att ta hänsyn till det, hur berättigat det än kan vara? Jag har här försökt ange motiven och jag har begränsat det till de fall där jag tycker att man skall iaktta återhållsamhet. Jag tror att diskussionen kan ha varit nyttig ur många synpunkter: vi har fått klarlagt vad som varit orsaken till att vi ansett det felaktigt att utan vidare ta denna bestämmelse.

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie började sitt långa anförande om detta tunna utskottsutlåtande med att gratulera jordbruksministern till att ha lyckats med att få ett högre producentpris och ett lägre konsumentpris för mjölk. Men nu var inte detta jordbruksministerns förtjänst utan det var jordbrukarnas. Jag hade tänkt skänka en blomma också till herr Hansson, om han inte snabbt kommit över till ett annat ämne, där han tyckte att jordbruksministern inte var förtjänt av något erkännande. När herr Hansson talade om systemet med buffertzoner, sken det snabbt igenom att han menade att jordbruksminis tern — och därmed jordbruksutskottets socialdemokratiska ledamöter, eftersom vi har ställt oss bakom förslaget — i första hand skulle företräda importörernas intressen. Därför lämnade jag blomman kvar i bänken. När man hör de borgerliga partiernas representanter tala i detta ärende, skulle man kunna tro att det finns fläskfabriker praktiskt taget överallt i vårt land. Nu är det ju inte på det sättet. Vi kan se på sörmlandsfallet. Jag rekommenderar herrarna att åka och titta på dessa tre å fyra gårdar, där man gått in för att producera ägg och fläsk. De har anknytning till jordbruket. Jag har studerat fallet, och såvitt jag förstår kommer det att bli en mycket rationell drift. Jag tror inte att vi har så många fläskfabriker som man här vill göra gällande. Herr Hansson i Skegrie kommer säkerligen att få ett litet samtal med sin partikamrat herr Eriksson i Bäckmora så småningom. Herr Eriksson i Bäckmora, som också har begärt ordet, har nämligen väckt en motion där han föreslår att man skall slopa slaktdjursavgifterna i Norrland och låta skånebönderna betala det. Det kan bli intressant att se hur den diskussionen kommer att sluta, ty herr Hansson har sagt att han inte kan gå med på det förslaget. Då skulle ju fläskfabrikerna kunna förläggas till Norrland, vilket vore alldeles förfärligt. Han har därför yrkat avslag på herr Erikssons i Bäckmora motion. Jag skall nu inte säga så mycket om dessa frågor. Vi har i utskottet haft ett mycket gott samarbete, och det tolkar jag så, att den upphetsning som uppstod kring 1967 års beslut nu har bedarrat betydligt. Det visar väl att det beslutet i stort sett var riktigt. Under mina 20 år i riksdagen har jag inte tidigare varit med om att vi haft så få reservationer som nu vid behandlingen av dessa frågor. Vi har bara två reservationer, som gäller buffertzoner och differentierade slaktdjursavgifter. Båda dessa frågor har redan ventilerats tillräckligt. Jag vill därför bara erinra om att i den andra av de två reservationer, som herr Hansson i Skegrie undertecknat, har gjorts gällande att systemet med differentierade slaktdjursavgifter skulle vara lätt att genomföra. Det tillämpas redan i andra länder, t.ex. i Västtyskland och Österrike, står det. Då vill jag fråga varifrån reservanterna har fått den uppgiften. Jag har anlitat riksdagens upplysningstjänst för att ta reda på hur härmed förhåller sig, och upplysningstjänsten har frågat alla tänkbara sakkunniga instanser, men alla har svarat att såvitt de vet tillämpas ingenstans differentierade slaktdjursavgifter, i varje fall inte i Västtyskland. Därför skulle det vara mycket intressant att höra av herr Hansson i Skegrie var reservanterna har fått den uppgiften ifrån. Om jag inte missminner mig har jag någonstans läst att inget land inom EEC området får införa ett system med sådana avgifter, och jag vet inte heller varför Västtyskland skulle göra det. Där har man ju en ganska betydande import av kött och fläsk. Jag vill minnas att den importen 1964/65 uppgick till 17 miljarder kronor. Jag förstår därför inte varför de skulle införa sådana avgifter. I Sverige används ju dessa för att avlasta det överskott som vi får, men det behöver man inte göra i Västtyskland. Jag har ställt frågan till herr Hansson vilken utformning han kunde tänka sig av dessa avgifter, och han svarar att jordbrukarna exempelvis skall få ha en så stor produktion som deras areal kan försörja plus lika mycket till.

Jag vet inte om jag har uppfattat herr Hansson riktigt, men han uttryckte sig på det sättet. Om det är ett sådant system som finns i Västtyskland får vi nog betacka oss för detta. Jag vill sluta med att ställa en annan fråga till herr Hansson. Varför skall detta område vara undantaget från kravet på en så rationell produktion som möjligt? Jag vill peka på ett annat område, nämligen <sågverksindustrin. I södra Östergötland byggs för närvarande ett av Sveriges största sågverk av skogsägarna. Man har för detta fått ett lokaliseringstöd på 18 miljoner kronor, vilket torde medföra en räntesubvention på ungefär 1,5 procent. Det kommer att bli ett mycket rationellt företag. Följden blir, herr Hansson, att 10—15 mindre sågverk inom detta område i fortsättningen inte kommer att ha möjlighet att existera på grund av att de inte kan rationalisera i samma takt, genom att de inte får råvaror o.s.v. Vi tycker att det är riktigt att på detta sätt skapa rationella företag. Men i så fall skall inte heller jordbruksområdet enligt vår uppfattning vara undantaget från en sådan utveckling. Herr talman! Jag skall inte fresta talmannens och kammarledamöternas tålamod längre utan nöjer mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall bara svara på den fråga, som herr Persson i Skänninge direkt ställde till mig. Han frågade nämligen, varifrån jag hade fått uppgiften att det fanns en sådan differentiering av slaktdjursavgifterna som här nämnts i olika länder. Den uppgiften har jag fått från en utredning, som gjorts i jordbrukets föreningsrörelse för några år sedan. Olika system tillämpas i olika länder, men verkan av dem och syftet med dem är precis desamma som man hos oss skulle få med differentierade slaktavgifter.
Herr talman! När jag begärde upplys ning i den fråga det här gäller från riksdagens upplysningstjänst, fick jag reda på att man där hade talat med Sveriges lantbruksförbund. Det har tydligen lämnats uppgifter av ett slag till herr Hansson i Skegrie och uppgifter av ett annat slag till mig, och jag vet inte vilka uppgifter som är riktiga.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga några ord i en fråga som är behandlad men som man inte skrivit så mycket om i detta utskottsutlåtande och som inte heller förekommer i någon reservation. Det gäller prisorterna vid försäljning av brödspannmål. Den regel som hitintills har gällt har varit den, att man för brödspannmålen betalar ett grundpris på vissa bestämda platser. Detta sker utan avdrag i de s.k. A-orterna. För vissa andra orter gör man ett avdrag som varierar med hänsyn till ortens läge. Det är de s.k. B—E-orterna. Sålunda har vänerhamnarna som hör till E-prisorterna haft ett avdrag av en krona per deciton. Om man skall behandla samtliga spannmålsodlare rättvist, skulle man givetvis inte ha någon som helst skillnad. De borde få ett och samma pris, alltså lika betalning överallt. De förberedande instanserna har när det gäller dessa frågor plockat bort en del av prisorterna samt ändrat prisortsavdragen för en del andra. Vänerhamnarna med undantag av Lidköping är sålunda borta som prisorter. Detta gör att t.ex. de värmländska spannmålsodlarna nu får bekosta frakterna till Lidköping eller Göteborg, och därmed får de en krona mindre än de fått tidigare, vilket innebär en prisskillnad på två kronor jämfört med dem som bor i närheten av A-prisorterna. Detta kan enligt min uppfattning inte vara riktigt. Jag betraktar i alla fall dessa förändringar som ett olycksfall i arbetet, och jag kan inte förstå vilka motiv som kan ligga bakom i detta fall. Jag kan inte heller anse att detta är riktigt väl genomtänkt. Då det emellertid vid detta tillfälle inte synes möjligt att åstadkomma någon förändring i det föreliggande förslaget har jag bara velat säga att jag inte är nöjd med det. Jag förbehåller mig givetvis rätten att återkomma i dessa frågor. Jag vill bara till sist ansluta mig till det yrkande som framställts av herr Hansson i Skegrie.
Herr talman! Bara några korta kommentarer med anledning av de frågor som här har belysts. Först och främst vill jag uttala min tillfredsställelse över att frågan om stödet till vallfröodlingen har fått åtminstone en preliminär lösning. Det gäller en fråga som har tagits upp bl.a. i en motion, som herr Nilsson i Bästekille och jag i början av riksdagen väckte här i kammaren. Kungl. Maj:ts förslag innebär inte precis vad vi hade anfört, men det har mindre betydelse. Det är tänkt som ett försök och man får naturligtvis ta upp problemet på nytt om försöket inte slår väl ut. Jag tror det är angeläget att vi stöder den svenska vallfröodlingen, som har stor betydelse för vår produktion. Vad sedan gäller frågan om buffertzoner kan jag instämma i vad herrar Hansson i Skegrie och Eliasson i Moholm sagt. Jordbruksministern sade att den debatt som uppstått skulle vara något av en storm i ett vattenglas. Jag vill säga att de som står för reservationen inte har blåst upp den stormen — om det nu är en sådan — utan jordbruksministern har själv blåst i vattenglaset. Dessutom anser jag att det är onödigt att förorsaka en sådan liten storm. Den har ju ändå skapat och skapar mycket stark irritation, vilket hade kunnat undvikas. Jag skulle närmast något vilja beröra reservationen 2 angående differentiering av slaktdjursavgifter och fodermedelsavgifter. Jag anser att den frågan är av mycket stor betydelse för jordbrukets framtid i vårt land. Jordbrukspolitikens syfte är väl att vi skall nå en tillräcklig självförsörjningsgrad framöver. Politiken syftar också till att de jordbrukare som behövs för att med ett rationellt skött jordbruk uppfylla den målsättningen också skall få inkomstlikställighet med övriga grupper. Vi kan naturligtvis aldrig undvika att överproduktion av en del produkter uppstår vid vissa tillfällen, vilket bl.a. beror på växlande skördeförhållanden. Men det är ändå angeläget att man i största möjliga utsträckning försöker undvika överproduktion. Jordbruksministern har för övrigt själv i förra årets proposition nr 95 framhållit att det i första hand är angeläget att produktionen i snabb takt anpassas så att för jordbruket kostsam överproduktion såvitt möjligt kan undvikas. Att föra en politik som på olika sätt stimulerar ökad produktion av t.ex. fläsk — och det utanför jordbruket — tycker jag rimmar illa med den allmänna jordbrukspolitiska målsättningen. Mot denna bakgrund är också den synnerligen kraftiga reaktion, som uppstått mot kreditgarantistöd för produktionen vid den här diskuterade fabriken i Sörmland, mycket förklarlig. Stödet innebär ju en extrahjälp för företaget med 80 000 kronor om året. Dessa pengar skulle säkerligen ha kommit till mycket bättre användning ur både konsumentoch producentsynpunkt, om de hade givits till ökad rationalisering inom det egentliga jordbruket. Ty förutsättningen för rimliga jordbrukspriser för konsumenterna i framtiden är att vi har ett ratio nellt familjejordbruk och inte att vi skapar företag utanför det egentliga jordbruket.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
Herr talman! Jag skall till en del uppfylla det löfte som herr Persson i Skänninge utställde här i kammaren för en stund sedan. Jordbruksutskottet har avstyrkt de likalydande motionerna 1:434 och II: 535, i vilka vi yrkat på slopande av slaktdjursavgiften i de fem nordligaste länen. Av formella skäl är jag förhindrad att yrka bifall till motionerna, men jag vill ändå säga ett par ord. Norrland är ju i stort sett ett underskottsområde när det gäller kött och fläsk, och jag tror inte heller att några fläskfabriker kommer att förläggas till Norrland. Jag finner det därför orimligt att jordbrukarna i Norrland via slaktdjursavgifterna skall vara med om att bära kostnaderna för överskottsproduktionen på detta område i landet i övrigt, trots att dessa jordbrukare själva alltså inte till någon del har bidragit till produktionsöverskottet.

Herr talman! Vi går nu att behandla några förslag om tullsänkningar i anledning av våra åtaganden i Kennedyronden. I motioner har hävdats att Sverige inte onödigtvis bör gå längre än vad våra åtaganden förpliktar till. Motivet härför är framför allt att vi har låga tullar och därför inte bör avhända oss det förhandlingsunderlag det kan innebära att behålla dem oförändrade. Vi föreslår fördenskull i motioner bl.a. att tullen på vissa bilar och bildelar skall stå kvar vid 11 procent i stället för, som enligt propositionen, 10 procent. Vidare påyrkas att tullen på syntetullgarn skall vara 9 procent i stället för 7, som föreslagits i propositionen. Utöver det av mig angivna prinicipiella motivet för dessa ändringar anser vi det också ganska olämpligt att nu gå längre i fråga om textiltullarna, alldenstund riksdagen antagligen nästkommande vecka kommer att diskutera en aviserad utredning om textilindustrin. Det kan då inte vara lämpligt att nu föregripa denna utredning genom att besluta om denna förändring. Viktiga uppgifter för denna utredning måste bli bl.a. att fastställa beredskapsgraden, och i det avseendet spelar garntillverkningen ganska stor roll. Vidare är att märka att allt större del av syntetull kommer till användning i s.k. blandvävnader, varför de ändringar i tulltaxan som nu vidtas kanske kommer att få större betydelse i framtiden än vad man för närvarande tror. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 42 behandlas förutom de ändringar i tulltaxan som herr Magnusson i Borås här berörde också ett förslag om avgifter vid import av vissa wafers och biscuits. Beträffande denna punkt har vi i reservationen 2 till utskottets betänkande påpekat att den föreslagna importavgiften inte innebär någon lösning på det problem som består däri, att den särskilda varuskatten på choklad belastar nu ifrågavarande bakverk även vid export. Detta gör det i praktiken omöjligt för de svenska fabrikanterna att konkurrera på den utländska marknaden. Utskottet säger i sin skrivning: »Vad slutligen gäller frågan om exporten av svenska wafers och biscuits kan utskottet i princip biträda den uppfattningen att förordningen om särskild varuskatt borde ha innehållit bestämmelser som möjliggör restitution av skatten i sådana fall.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 till bevillningsutskottets betänkande nr 42.
Herr talman! Riksdagen behandlade på hösten 1967 förslaget till ny tulltaxa på grundval av förhandlingsresultat i Kennedyronden. Därvid förutsattes att vissa ändringar i denna tulltaxa kunde bli nödvändiga. Sådana har nu föreslagits i propositionen 99 till detta års riksdag. Propositionen har föregåtts av undersökningar och kontakter med företrädare för de näringsgrenar som är berörda av ifrågavarande varuslag. Bevillningsutskottets majoritet anser att de föreslagna ändringarna är väl avvägda och tar skälig hänsyn till de olika synpunkter som kan åberopas i de olika delfrågorna. Med hänvisning till den utförligare motivering som lämnas i utskottsbetänkandet vill jag med dessa ord yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har endast för avsikt att meddela att jag ämnar stödja reservationen 1 av herr Yngve Nilsson m.fl. Jag skulle ha stött den i utskottet, men av ett förbiseende kom mitt namn inte med.

Herr talman! I en interpellation har herr Andersson i Örebro frågat mig om jag inför kammaren vill redogöra för regeringens planer på samordning och förstärkning av det statliga stödet till kommersiell utlandsinformation. Jag vill svara följande. Herr Andersson har i sin interpellation utgått ifrån att det statliga exportstödet genom utlandsinformation, handelssekreterare, främjande av utrikeshandel m.m. nu utgår med 9 741 000 kr. Detta är riktigt, men uppgiften bör kompletteras med att årets riksdag för nästa budgetår efter förslag av regeringen höjt dessa anslag med 1 945 000 kr. till 11 686 000 kr., en ökning med 20 procent. Härutöver beräknar jag, som framgår av statsverkspropositionen, att intill 300 000 kr. skall kunna anslås till samverkansprojekt vid export. Som herr Andersson påpekar kommer därtill kostnader för utrikesförvalt ningen, som i hög grad är ett stöd för exportnäringen. Vid 80-talet ambassader, generalkonsulat och konsulat bedrivs ett arbete som är av stor betydelse i detta avseende. Den ekonomiska och kommersiella rapporteringen från dessa utlandsorgan utgör för företagen och deras samarbetsorgan en viktig del av beslutsunderlaget. Den aktiva informationsverksamheten på utlandsmarknaderna utgör också en växande del av utrikesförvaltningens arbete. Som väsentliga komplement till denna verksamhet finns vissa specialiserade funktioner. Sålunda har utlandsinformationen på flera håll särskilda utlandskontor för sin verksamhet. På många marknader fordras dessutom specialiserad service åt företagen. Staten har därför anställt handelssekreterare för hjälp åt företagen i marknadsföringsfrågor. Staten stöder också med väsentliga bidrag de av näringslivet på vissa marknader etablerade svenska utlandshandelskamrarna med bidrag från anslaget Främjande av utrikeshandeln. På herr Anderssons fråga om regeringens planer för förstärkning av det statliga stödet till den kommersiella utlandsinformationen vill jag peka på den kraftiga utbyggnaden av den kommersiella Sverige-informationen de senaste åren. Från att 1962 ha omsatt 1,3 miljon kronor har den i dag 5 miljoner att arbeta med. Jag vill också understryka att handelssekreterarorganisationen under ungefär samma tidsperiod har fördubblats och anslaget till den verksamheten tredubblats. År 1962 var anslaget 1,1 miljon kronor, nu är det 3,7 miljoner kronor. Kostnadsökningen beror på att det ansetts vara nödvändigt inte endast med en kvantitativ förstärkning utan även med en kvalitativ förbättring. Rekryteringskraven har skärpts och handelssekreterarna försetts med bättre hjälpmedel för verksamheten. Ett mycket värdefullt inslag i handelssekreterarverksamheten liksom i handelskam rarnas arbete är det praktikantsystem som där används. Jag har ansett det vara angeläget att skapa möjligheter för ungdom med intresse för utrikeshandel att få utlandspraktik. Här har staten ett viktigt ansvar i en tid då företagens verksamhet liksom annan verksamhet i hög grad internationaliseras. även praktikantverksamheten har byggts ut under senare år. Riksdagen har så sent som i år uttalat sitt gillande av den under en följd av år tillämpade utbyggnadstakten för handelssekreterarorganisationen med en tjänst per budgetår. Det är min förhoppning att en fortsatt utbyggnad skall kunna ske och att en successiv ökning av stödet till den kommersiella informationen också skall kunna äga rum. Vad beträffar herr Anderssons fråga om regeringens planer på samordning av det statliga stödet till kommersiell utlandsinformation vill jag erinra om att den frågan tas upp i motioner till årets riksdag. Behandlingen av dessa motioner har, enligt vad jag inhämtat, av statsutskottet uppskjutits till höstriksdagen. Utan att föregripa behandlingen av detta ärende vill jag erinra om att regeringen tagit initiativ till en samordning av hela informationsverksamheten, såväl den kommersiella som den allmänna och den rent kulturella, genom att inrätta först upplysningsberedningen och fr.o.m. den 1 juli 1966 kollegiet för Sverige-information i utlandet. Av allt att döma fungerar samordningen i väsentliga delar redan nu avsevärt bättre än tidigare. Frågan om ytterligare organisatoriska förbättringar är dock alltjämt föremål för regeringens uppmärksamhet. Det är naturligtvis riktigt att vid en internationell jämförelse vårt stöd till exporten framstår som relativt litet. Sverige har emellertid sedan gammalt i högre grad än de flesta andra länder varit beroende av avsättningen på exportmarknaderna. Många svenska företag är traditionellt inriktade på att säl ja i andra länder. Ett stort flöde information om svensk teknik och utveckling går ut till främmande marknader genom företagens egen bearbetning. Det finns länder som inte befinner sig i samma gynnsamma situation. De har fått sätta in kraftigt statligt stöd för att stimulera företagen att gå ut på export. Jag kan emellertid försäkra herr Andersson att vi inte med hänvisning till vår redan goda exportsituation tänker sitta med armarna i kors. Vi följer uppmärksamt utvecklingen på olika exportmarknader. På senaste tiden har sålunda öststatsmarknaderna blivit alltmer intressanta. Vi planerar att förstärka de kommersiella insatserna där.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lange för svaret på min interpellation. Svaret andades mycket stor tillförsikt med den situation vi har när det gäller vår kommersiella utlandsrepresentation. Men anledningen till att jag ställde dessa frågor var framför allt den ökade satsning som andra industriländer gör på exportfrämjande åtgärder. I jämförelse härmed verkar det som om den svenska satsningen är relativt liten, något som handelsministern också kunde konstatera. Men samtidigt spelar vår export en mycket central roll i vår ekonomi. Över 40 procent av vår industriproduktion avsätts utanför landet, 20 procent av den årliga bruttonationalprodukten härrör från exporten och minst 430 000 svenskar är sysselsatta med och beroende av vår produktions avsättningsmöjligheter utanför Sverige. De traditionella svenska exportföretagen kan i de flesta fall tillgodose kraven, även om behovet att lansera nya produkter och att bevaka marknader också för dessa företag fordrar nya kostnadskrävande initiativ och insatser. Det finns ett snabbt växande antal före tag, som hittills huvudsakligen arbetat på hemmamarknaden men som nu tvingas ut på export. Det gäller framför allt de mindre och medelstora företagen som härigenom får en ökad avsättning för sina produkter och på det sättet även möjligheter till längre produktionsserier och bättre lönsamhet. Även om dessa företag på ett framgångsrikt sätt kan klara sin marknadsföring inom Sverige, möter de ofta betydande svårigheter att effektivt marknadsföra sina produkter utanför Sverige. Dessa företag behöver många gånger rådgivning och hjälp till förberedelser och genomförande av olika former av marknadsoperationer utomlands. De har behov av ingående marknadsdata av de mest skiftande slag, hjälp att nå fram till bästa möjliga distributionskanaler samt bistånd vid deltagande i t.ex. utställningar, mässor, försäljningsresor och försäljningskampanjer av olika slag. Det är därför viktigt att statsmakterna hårdare satsar på exportfrämjande åtgärder, eftersom den allt snabbare internationaliseringen av vår ekonomi ställer ökade krav på svenska företags förmåga till effektiv marknadsföring och marknadsbevakning utanför Sverige. På min fråga till statsrådet angående regeringens planer på samordning hänvisar statsrådet till att motioner i denna fråga har väckts och kommer att tas upp till behandling vid årets riksdag. Statsrådet redovisar de åtgärder regeringen vidtagit för samordning av informationsverksamheten med bl.a. inrättandet av upplysningsberedningen. fr.o.m. den 1 juli har man alltså kollegiet för Sverige-information i utlandet. Till väsentliga delar fungerar samordningen bättre nu än tidigare, säger statsrådet, men frågan om ytterligare förbättringar i dessa avseenden är föremål för regeringens uppmärksamhet. Den kommersiella utlandsrepresentationen gör trots sina otillräckliga resurser utomordentligt värdefulla insat ser, men genom att utlandsorganisationen har skilda huvudmän försvåras det nära samspel mellan verksamheten här hemma och utomlands som är av väsentlig betydelse för att ge den exportfrämjande och stödjande verksamheten slagkraft och effektivitet. I det sammanhanget finns det dessutom anledning fästa uppmärksamheten på det förhållandet att basorganisationerna i Sverige, d.v.s. utrikesdepartementet, handelsdepartementet och Utlandshandelskamrarnas förening, inte har resurser till eller är organiserade för att verkligen fullgöra uppgifterna som = fältorganens replipunkter och samarbetspartner när det gäller det dagliga exportbefrämjande arbetet. I stället har Exportföreningen och Småindustrins exportbyrå, förlagd till Exportföreningen, åtagit sig att försöka fullgöra dessa uppgifter. Arbetet med att tjänstgöra som exportfrämjande basorganisation ställer för varje år växande krav på insatser från Exportföreningen. Den fullgör i detta sammanhang en uppgift som är av intresse och betydelse för hela samhället. Det är viktigt att erinra om att Exportföreningen är en privat serviceorganisation som finansieras genom avgifter från 1200 medlemmar: industriföretag, banker, rederier o. s. v. Här har det alltså i den exportfrämjande verksamheten växt fram en arbetsfördelning mellan stat och näringsliv som givit smidighet, flexibilitet och praktisk inriktning åt arbetet. Detta samarbete mellan stat och näringsliv innebär stora fördelar. Utvecklingen har emellertid medfört nya och vidgade arbetsuppgifter med behov av ökade resurser. Därvid framträder en viss oklarhet när det gäller fördelningen av ansvaret mellan dessa statliga och privata organ för att dessa uppgifter fylls på ett tillfredsställande sätt och för att erforderliga resurser mobiliseras. I dag framstår framför allt som synnerligen påträngande en allmän Ööver syn av samtliga organisationer, institutioner etc. som helt eller delvis har till uppgift att främja exporten och svenska företags aktivitet. I dag sysslar olika institutioner med likartade problem. Handläggningen blir stundom helt olikartad. Man har olika debiteringar från exempelvis Exportföreningen och Småindustrins exportbyrå vad gäller handelssekreterarna och deras insatser. Ofta kan det bli en viss rivalitet mellan dessa organisationer, som för sin existens måste skaffa nya medlemmar. Denna rivalitet är i och för sig naturlig men befrämjar inte den allmänna exporten. Genom en kraftfull samordning skulle man med bibehållna resurser få större effekt av det samlade arbetet. Det är i alla fall uppenbart att de resurser som man nu har till sitt förfogande är för små. Vid en jämförelse med andra länder står det klart att vi i detta avseende kommit på efterkälken. Som exempel på det statliga stöd som utgår i andra länder kan jag nämna att den brittiska regeringen bidrar med 50 procent av kostnaderna för resor och uppehälle vid exportförsäljningsresor i grupp som «organiseras av någon branschorganisation eller annan samlande instans. Samma bidrag utgår när det gäller organiserade grupper av köpare från utlandet. Vid utställningar bidrar brittiska regeringen med gratis utställningshyra, monterstellage till 150 kvadratfot, gratis informationskontor som är bemannat från handelsorganisation, handelskammare etc. Det är klart att i förhållande till det stöd som ges svenska företag får bl.a. de engelska företagen betydligt mera. Det visar sig ofta att den svenska industrin har ganska svårt att möta den ökade konkurrensen ifrån engelska företag. Det är framför allt den mindre och medelstora industrin som har besvär när det gäller att söka sig ut på större marknader. Men i det avseendet kan man se på vad Finland har gjort för sin mindre företagsamhet. Där är det upp lagt på ett mycket föredömligt sätt. Vi har nyligen i Stockholm haft en stort upplagd kampanj som hette »Finn Finland». Det visade sig att man erhöll ett resultat som överträffade förväntningarna. Men man hade också lagt upp det på ett mycket föredömligt sätt. För 1538 finnmark fick utställarna ett paket som bestod av 17,5 kvadratmeter helt färdig utställningsyta, resa och traktamente. I detta ingick även konsultrådgivning, tolkar, mannekängarvode och reklam. Danmark har också på ett liknande sätt genom ett stort antal exportkonsulenter medverkat till att föra ut danska varor. Jag vill framför allt i denna interpellationsdebatt fråga statsrådet Lange, om han anser att Småindustrins exportbyrå får tillräckligt stöd. Den begärde i sina petita 61 000 kronor till marknadsföring. Jag anser att det hade varit mycket värdefullt om byrån fått det beloppet. Det var en mycket blygsam framställning som inte bifölls. Byrån tvingas arbeta med en oförändrad ambitionsnivå trots att starka önskemål framförts om en utbyggnad, som skulle inneburit att byrån fått ökade resurser på bl.a. marknadsundersökningssidan. Jag tror att det skulle ha betytt mycket för den mindre industrin, om just Småindustrins exportbyrå fått ökade resurser. Den mindre och medelstora industrin betyder trots allt en hel del. Jag har inte några exakta siffror, men dess export uppgår väl till 15—20 procent av den totala. Det rör sig nog om en export på 4,5—5 miljarder kronor, och det är ju avsevärda summor. Jag hade trott att jag i interpellationssvaret skulle få ett något mera positivt besked. Nu framhöll statsrådet i slutet av sitt svar, att jag inte skall tro att man sitter med armarna i kors på handelsdepartementet. Naturligtvis har jag förutsatt att man inte gör det, utan jag utgår givetvis ifrån att de här frågorna hålls under uppsikt. Det är vik tigt för den svenska industrin och företagsamheten, att vi dels får en samordning av alla dessa organ för att kunna uppnå bättre effektivitet, dels får ökade resurser.
Herr talman! Herr Andersson i Örebro pekade på det intensiva och mycket betydelsefulla upplysningsarbete som utförs av olika enskilda institutioner, bland dem kanske främst Exportföreningen och Småindustrins exportbyrå, som ju har ett nära samarbete med Exportföreningen och där arbetet delvis utgör ett led i Exportföreningens normala verksamhet. Han tycker att det är bra och önskar en längre gående samordning. Han menar att det föreligger oklarhet beträffande ansvarsfördelningen — vad han nu kan avse med det — mellan å ena sidan dessa institutioner och å andra sidan den helt statligt bekostade informations-, upplysningsoch marknadsbearbetningsverksamheten. Jag tror inte att någon sådan oklarhet beträffande ansvarsfördelningen på något sätt känns besvärande för vare sig Exportföreningen eller de statliga myndigheterna. Det är väl alldeles självklart att de statliga insatserna i första hand inte skall inrikta sig på enskilda företag utan stödja en mera allmän och brett upplagd informationsverksamhet om vårt land, vilken kan vara till nytta för hela exportindustrin. Herr Andersson i Örebro talar något om att debiteringarna är olika. Vi debiterar ingenting för den statliga verksamheten annat än via skatterna, och vi har sannerligen ett så gott som dagligt samarbete med de enskilda institutioner — särskilt Exportföreningen — som är verksamma på detta område. Jag tror att herr Andersson har rört ihop detta en hel del. Jag har ju i mitt interpellationssvar kunnat peka på att vi ökar våra insatser år från år. Det kan naturligtvis alltid sägas att de skulle behöva ökas ännu mer.

Småindustrins exportbyrå står ju inte helt utan stöd — jag tror att herr Andersson erkände detta. Den ledande tjänsteman som handhar denna verksamhet har i huvudsak sin lön bekostad av statsmedel. Jag vill bara framhålla, herr talman, att man alltid kan säga att det är önskvärt att det sker ännu mera. Jag vill påpeka att vi ökar denna verksamhet inte bara med 20 procent för det närmaste budgetåret utan därjämte med ytterligare 300 000 kronor. Det är klart att det inte är svårt att finna argument för att man i och för sig skulle kunna gå längre, men få områden i den budget, som vi har för nästa budgetår, har fått en så generös behandling.

Herr talman! När jag påtalar denna fördelning med gränsdragning mellan arbetsuppgifterna kan jag citera vad Sveriges allmänna exportförening skriver 1 sitt remissyttrande till statsutskottet: »Det har här växt fram en arbetsfördelning mellan stat och näringsliv i den exportfrämjande verksamheten, som givit smidighet, flexibilitet och en praktisk inriktning åt arbetet. Detta samarbete mellan stat och näringsliv innebär stora fördelar. Utvecklingen har emellertid medfört nya och vidgade arbetsuppgifter med behov av ökade resurser. Därvid framträder en viss oklarhet när det gäller fördelningen av ansvaret mellan olika organ, statliga och privata, för att dessa uppgifter fylls på ett tillfredsställande sätt och för att erforderliga resurser mobiliseras.» Det är alldeles uppenbart att det finns gränsdragningsproblem, och man har väl från exportorganen velat få en översyn och en samordning av dessa frågor.

Herr talman! Herr Svanberg har bett mig redogöra för mötet i London med EFTA:s ministerråd den 9—10 maj med avseende på dels de samtal som gällde integrationssträvandena i Västeuropa, dels det fortsatta samarbetet inom EFTA som mötet tog ställning till, dels även på de problem som hänger sam man med skillnaderna i arbetsmarknadsförhållandena i EFTA-länderna. Huvudfrågorna vid det ministerrådsmöte som hölls i London i början av denna månad gällde integrationen och EFTA:s fortsatta arbetsprogram. Vad som just nu tilldrar sig intresse i integrationsfrågan är de överväganden som görs inom Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att finna övergångslösningar till dess en utvidgning av EEC kan genomföras. Denna fråga diskuterades utförligt vid det nordiska statsminstermöte som hölls i Köpenhamn den 22 och 23 april i år. De nordiska länderna var överens om att i positiv anda pröva varje förslag till sådana lösningar som kunde komma från EEC. De förutsatte att sådana förslag skulle underlätta genomförandet av de nordiska ländernas marknadspolitiska målsättningar och att EFTA-fördelarna skulle bevaras. Det betonades också vid statsministermötet att alla EFTA-länder från början skulle ha möjligheter att delta i förhandlingar om eventuella arrangemang. Denna nordiska linje fullföljdes vid ministerrådsmötet i London. Den kommuniké som sammanfattar diskussionerna vid mötet står också på denna punkt i full överensstämmelse med den nordiska synen. Ministrarna uttrycker sin beredvillighet att i positiv anda överväga varje konstruktivt förslag som kan läggas fram av Gemenskapen, förutsatt att dessa förslag står i överensstämmelse med ländernas internationella förpliktelser. Alla EFTA-stater måste ha möjlighet att från början delta i alla förhandlingar om ett handelsarrangemang som kan komma att följa utan att därför uppge sina respektive regeringars målsättning att uppnå antingen medlemskap i Gemensamma marknaden eller någon annan form av deltagande i en utvidgad europeisk marknad. I kommunikén understryks också att sådana lösningar — som inte kan betraktas som en ersättning för en vidare in tegration — skulle kunna minska effekten av Europas delning. Formuleringarna var emellertid föremål för en mycket lång och tidvis hård debatt. Bakom det uttalande man till slut kunde enas om döljer sig olikheter i värderingarna. Att så skulle vara fallet var inte oväntat. Det bekräftades vid mötet att den brittiska regeringen är beredd att acceptera interimslösningar i avvaktan på en slutlig uppgörelse om medlemskap. Men man godtar tills vidare sådana arrangemang endast om de uttryckligen är länkade till ett framtida uppnående av medlemskap. Britterna är klart medvetna om att varje förslag till en interimslösning måste bygga på full enighet bland De sex för att ha någon utsikt att kunna förverkligas. Denna aspekt underströks av flera ministrar. Från svenskt håll framhöll vi att alla förslag som kan leda till lättnader i det nuvarande läget och minska effekterna av splittringen bör prövas, även om de i och för sig inte ger garanti för en framtida anslutning till EEC. Från denna utgångspunkt fanns det skäl att uttrycka ett intresse för det fransk-tyska uppslaget att söka åstadkomma någon form av kommersiellt arrangemang. Något nytt initiativ från EFTA:s sida togs inte under Londonmötet. Alla var överens om att man i den nuvarande situation bör avvakta de överväganden om interimistiska lösningar som pågår inom Gemenskapen. Nödvändigheten av nära kontakt och samråd mellan medlemsländerna underströks av samtliga ministrar. I avvaktan på åtgärder som leder till det långsiktiga målet — upprättandet av en enda europeisk marknad är det självfallet av utomordentlig vikt att vi slår vakt om och söker bygga ut de fördelar vi vunnit i det interna samarbetet. I det avseendet föreligger enighet bland EFTA-länderna. Vi hade från nordiskt håll inför detta ministerrådsmöte ägnat stor omsorg åt att söka utforma konkreta och realistiska förslag till arbetsprogram. Tillsammans med de i Genéve under generalsekreteraren utarbetade förslagen kom de att bilda basen för diskussionen på denna punkt på dagordningen. Ett flertal frågor med anknytning till EFTA-konventionen diskuterades i detta sammanhang. Mötet enades om en första undersökning om möjligheterna att vid tullsänkningar mot tredje länder finna en gemensam procedur för att beakta leverantörsintressen i EFTA länderna. Frågan om en utredning om tullharmonisering, som väckts av de nordiska länderna, bordlades till nästa ministerrådsmöte i avvaktan på en rapport om verkningarna av tullsänkningarna i Kennedyronden. Ytterligare ansträngningar skall göras för att avlägsna tekniska och icke-tariffära hinder för handeln mellan medlemsstaterna. Det beslöts vidare att företa en översyn av ursprungsreglerna. Ministerrådsmötet beslöt vidare att göra en utredning med syfte att få till stånd en mer precis tolkning av EFTA konventionens föreskrifter beträffande bland annat konkurrensreglerna. Den översyn av jordbruksartiklarna i EFTA-konventionen som beslöts vid Stockholmsmötet för ett år sedan kommer att fortsätta. Studien av verkningarna av splittringen i två handelsblock i Västeuropa kommer också att fullföljas. Vi framhöll från svensk sida att det skulle vara av värde att få den utvidgad i geografiskt avseende, Studien borde klarlägga den orationella användning av resurserna som förorsakas av splittringen. Den skulle kanske därigenom kunna bidra till att påverka opinionen både i EFTA och EEC. Inom ramen för den ekonomiska kommitténs mandat beslöts att arbetet skall intensifieras med avseende på det ekonomiska och finansiella samarbetet. Det är självfallet inte möjligt att inom ramen för ett interpellationssvar ge en uttömmande redogörelse för det fortsatta arbetsprogrammet. Jag har nöjt mig med att ge några exemplifieringar från olika områden. I anslutning till de önskemål som framkommit inom EFTA:s rådgivande kommitté väcktes från svenskt håll åter frågan om en utredning om arbetslagstiftning och lönebildning i medlemsländerna. Vad vi önskade få utrett var olikheterna i arbetsmarknadsförhållandena och deras effekt i fråga om lönebildning och löneutveckling. Frågan hade efter det senaste ministerrådsmötet i Lausanne åter tagits upp i rådgivande kommittén och där funnit starkt stöd från fackföreningshåll. Såväl Portugal som Schweiz motsatte sig mycket bestämt en sådan studie. Efter en längre diskussion och efter ett försök till en sammanjämkning av meningsmotsättningarna i en särskild redaktionskommitté föll förslaget. De brittiska planerna på att upprätta ett aluminiumverk, vilket väckt stor oro i Norge, upptog en ansenlig tid av mötet. Nya bilaterala överläggningar kommer att äga rum i denna fråga.

Herr talman! Det är inte min avsikt att med min interpellation nu, i riksdagens allra sista timmar, åstadkomma någon ny debatt kring EEC och integrationssträvandena. När jag tackar handelsministern gör jag det närmast med utgångspunkt från att jag önskade få en redogörelse för vad som hände i London den 9—10 maj, framför allt därför att pressen lämnat mycket motstridiga uppgifter om vad som där förekom. Jag konstaterar med tillfredsställelse på grundval av svaret, att huvudfrågan i London just gällde integrationen i Västeuropa och att man sökte fullfölja linjen från Köpenhamnsmötet i april. Den linjen kan väl i stora drag anses vara att man i positiv anda skall pröva alla förslag som kan leda till närmanden mellan de två handelsblocken. Kontakterna mellan EFTA-länderna och EEC har ju inte hittills gett anledning till någon överdriven optimism. Den nuvarande politiska situationen i Västeuropa ger väl knappast anledning till någon större optimism för den närmaste framtiden; tvärtom är positionerna mycket hårt låsta även om dagens förvirrade situation innebär att läget är ytterst labilt och man gör klokt i att inte försöka spå något om framtiden. I den situationen finns det all anledning att söka finna dellösningar, som på vissa områden kan undanröja något av de besvärligheter som handelssplittringen skapat. Sådana dellösningar för inte EFTA-staterna fram till direkt medlemskap i EEC men kan ändå bli av mycket stor betydelse. Kan man genom olika dellösningar skapa förutsättningar för en friare handel och för en bättre näringslivsplanering är ju det att hälsa med tillfredsställelse, även om man är medveten om att de olika länderna har olika värderingar och skilda intressen att bevaka — något som man kan skymta också i handelsministerns svar. Det syns mig rimligt att Sverige här gör en speciell insats. Storbritannien har ju hela bördan av sin gamla stormaktsställning och sitt därav föranledda statustänkande, om man kan uttrycka det så i politiken, att släpa på. Därför har väl det landet vissa svårigheter, åtminstone tills vidare, att acceptera lösningar som inte ger fullt medlemskap, utan endast löser delproblem. De nordiska staterna och kanske särskilt Sverige har ju ingen sådan börda att släpa på. Därför kan man hoppas att någonting kunde hända från dessa länders sida. Det är väl inte för mycket att säga att Sverige som ledare för den nordiska opinionen borde ha särskilda förutsättningar att nå kontakt med EEC-staterna. Ett samarbete på rent kommersiell och teknisk basis mellan EEC, å ena sidan, samt Sverige och andra EFTA länder, å andra sidan, borde vara möjligt att åstadkomma. Det syns mig därför naturligt och riktigt att man inom EFTA noga följer utvecklingen och utnyttjar alla möjligheter till dellösningar som kan framkomma. Jag konstaterar med tillfredsställelse att handelsministern också framhåller detta i sitt svar. Att EFTA-samarbetet under tiden skall utvecklas och stärkas är väl också självklart. De kvarstående hindren för ett än effektivare samarbete mellan de olika länderna inom EFTA måste snarast avlägsnas. Jag hälsar handelsministerns besked på den punkten med den största tillfredsställelse. Men det finns ett avsnitt av EFTA samarbetet som är mindre glädjande. Jag avser Portugals ställning inom EFTA. Vi har väl alla med avsky upplevt Portugals krig i Mocambique och Angola, ett barbariskt raskrig som drar skam och vanära inte bara över Portugal utan över hela EFTA. De problemen har dock under de senaste dagarna varit föremål för så mycken uppmärksamhet här i riksdagen att jag saknar anledning att närmare gå in på dem. Jag vill endast uttala min avsky. Handelsministern omtalar i sitt svar att man från svensk sida åter tagit upp till diskussion frågan om arbetsmarknadsförhållandena i Portugal och de konkurrensproblem de skapar för de övriga EFTA-staterna. Enligt svaret motsatte sig särskilt Portugal och Schweiz att frågan togs upp. Detta är logiskt men också utomordentligt beklämmeande. Helt naturligt har vi i många fall anledning att driva handel även med länder som har ett helt annat löneläge än vi och därmed kanske också en helt annan konkurrenskraft. Detta gäller självfallet de s.k. u-länderna, som vi på allt sätt bör hjälpa fram till möjligheter att hjälpa sig själva genom att de via en vettig handel med världen i övrigt skaf far sig inkomster. Men i fallet Portugal är det inte fråga om något sådant. Portugal är inget u-land i traditionell mening — det är ett europeiskt land som genom diktatur och förtryck, genom förbud mot en fri fackföreningsrörelse och genom andra tvångsåtgärder håller nere sina medborgare i fattigdom och social efterblivenhet, vilket i sin tur snedvrider konkurrensförhållandena inom EFTA. Det kan inte vara rimligt att vi skall medverka till ett utvidgat handelssamarbete med ett sådant land, ett handelssamarbete som ju i vissa fall kan leda till svårigheter för vår egen sysselsättningspolitik. Möjligheter måste finnas att inom EFTA tvinga Portugal till en annan politik på detta område. Jag vill därför fråga handelsministern om han är beredd att även i fortsättningen så ofta tillfälle ges ta upp detta spörsmål inom EFTA-organen samt att ständigt hålla saken aktuell och på så sätt söka påverka opinionen 1 rätt riktning. Kan inte den nordiska enigheten utbyggas till att gälla även denna punkt? Jag tackar än en gång handelsministern för svaret och uttalar förhoppningen att de fortsatta ansträngningarna när det gäller såväl integrationssträvandena i Västeuropa som arbetet för ett vidgat samarbete inom EFTA skall leda till resultat, vilka gagnar både oss och de övriga länderna. Jag hoppas också att problemet Portugal snarast skall bringas till en lösning. Såväl när det gäller frågan om snara dellösningar av integrationsproblemen som när det gäller frågan om Portugal är jag övertygad om att Sverige har en mycket viktig roll att spela.
Herr talman! I interpellationssvaret sägs att det självfallet inte är möjligt att inom ramen för ett interpellationssvar ge en uttömmande redogörelse för EFTA:s fortsatta arbetsprogram, utan där har endast givits exemplifieringar. Detta nästan inbjuder till frågor, och jag vill gärna ställa en fråga i anslutning till det som interpellanten talade om i senare delen av sitt anförande. Det nämndes att frågan om lönebildningen i medlemsländerna tagits upp i London liksom även i Lausanne. Min fråga lyder sålunda: Har en studie av staten Portugals aktuella ekonomiska förhållanden tagits upp inom EFTA-sekretariatet? Denna stat är en starkt självmedveten kolonialmakt med en i tullavseende privilegierad ställning inom EFTA. I vilken mån bidrar denna ställning till att Portugal kan fortsätta sina militära aktioner i Mocambique och Angola? Bakgrunden till min fråga, herr talman, är artikel 2 i EFTA-konventionen, där det sägs att EFTA:s ändamål bl.a. är att öka de anslutna ländernas produktivitet och rationella användning av sina resurser, liksom att främja en fortsatt höjning av levnadsstandarden inom respektive länder. Man kan fråga sig om kolonialmakten Portugal verkligen är i stånd att uppfylla vad som föreskrives i denna artikel och samtidigt bedriva kolonialkrig i södra Afrika. Det är den frågan jag alltså vill ställa till handelsministern. Jag har tagit upp samma fråga vid de s.k. EFTA-parlamentarikernas möte i Strasbourg i maj i år. Vid detta möte var EFTA:s generalsekreterare närvarande, och jag utgår ifrån att handelsminstern är informerad om vad som där förekom rörande Portugals ekonomiska ställning och min fråga rörande ett studium av denna genom sekretariatet.